Fru talman! Jag skall inte använda mina tio minuter, men jag vill först säga några ord till herr Nilsson i Agnäs. Han svävade ut och började tala om Sovjetunionen och de baltiska staterna. Jag förstår inte vad de har i den här debatten att göra. Men det kan bli så att när man eggar upp sig svävar man i väg utanför gränserna. Om herr Nilsson är intresserad av hur den kommunala demokratin fungerar där, är det väl bara att åka dit och försöka ta reda på det. I detta ärende skall jag något kommentera Alfta och denna kommuns kamp för en rättvis behandling. Som tidigare sagts i debatten begär Alfta kommun att få gå samman med Ovanåker i stället för med Bollnäs. Och jag vill redan nu slå fast att Alfta inte motsatt sig kommunblocksreformen. Om jag inte har fel, talade man om, när nuvarande kommunblocks reform skisserades och beslutades, att syftet var att skapa bärkraftiga kommunblock. Enligt regeringens beslut kommer Ovanåker att utgöra ett kommunblock med 8 000 invånare och Bollnäs ett med 33 000 invånare, Alfta medräknat. Enligt detta beslut finns risk för att Ovanåker inte kommer att bestå som en självständig kommun någon längre tid. Om däremot Alfta och Ovanåkers kommuner bildar en enhet, kommer detta att innebära en kommunblocksbildning med 13 000 invånare, och Bollnäsblocket kommer då att få 27 000 invånare. Det blir alltså två bärkraftiga kommunblock. Av vad jag nu sagt kan man inte komma till någon annan slutsats än att det är regeringen som bryter mot kommunblocksreformen och inte Alfta. När man studerar gränserna dels mot Bollnäs, dels mot Ovanåker framgår klart att Alfta och Ovanåker bildar en näringsgeografisk enhet. Fru Jonäng har också visat det med en karta här på bildskärmen. Om man tittar på utvecklingen under 1960-talet när det gäller Alfta, finner man att det har skett en radikal förändring av kommunens struktur. Bygdens industrier har visat en expansion, som vida överträffar gjorda prognoser. Befolkningsutvecklingen har beträffande fördelningen i åldersgrupper haft en gynnsam tendens. De mera betydande industriföretagen i Alfta och Edsbyn har på senare år samarbetat på mångahanda sätt. Alftas och Edsbyns industrier befinner sig i stark expansion och kompletterar varandra väl med mekanisk industri i Alfta och träindustri i Edsbyn som dominerande. Mot bakgrund av jag nu sagt och med tanke på att en kompakt majoritet i Alfta genom folkomröstning sagt ja till Ovanåker är regeringens handlande anmärkningsvärt. Statsministern har ofta myntat uttrycket att man skall lyssna till rörelsen. När det gäller Alfta och folkmeningens klart uttryckta önskemål, har regeringen och socialdemokratiska partidistriktet i Gävleborgs län handlat tvärtemot. Partipiskan har använts som ett försök att tvinga socialdemokraterna i Alfta till underkastelse. Hot om uteslutning har använts av nitiska och karriärsugna partiombudsmän. Som bekant är det inte bara i den frågan som partiombudsmännen far omkring och svingar partipiskan. I den offentliga debatten har man också försökt att göra Alftafrågan enbart till ett borgerligt jippo, trots att majoriteten av socialdemokrater i Alfta deltar i kampen för att bevara Voxnadalen som en enhet. Av ledande socialdemokrater i Gävleborgs län har man fått höra det argumentet, som tydligen är avgörande för partidistriktets lednings ställningstagande, att om Alfta får tillhöra Ovanåker skulle detta innebära att ett borgerligt kommunblock bildades. Frågan är då: Skall sådant förhindras med administrativa metoder eller är det väljarna i fria val som skall avgöra detta? Herr talman! Det är allvarligt när man totalt ignorerar en så klart uttalad folkmening som i Alfta. Regeringen har fortfarande tid på sig att utnyttja dispensrätten, och det skulle vara av stort värde om dispens beviljades i fallet Alfta.

Fru talman! Vi är alla eniga om att svensk demokrati har djupa rötter i vår kommunalpolitik. Det är ur denna grund vår demokrati har vuxit fram och utvecklats vidare. Från demokratisk synpunkt är det en förlust att antalet förtroendevalda genom kommunreformen har reducerats så starkt. Det är en uppfattning som är djupt grundad inom centerpartiet, och den har nu också verifierats genom vetenskapliga studier. Kännetecknande för en utvecklad demokrati är att fria människor i stor utsträckning har möjligheter att besluta om egna angelägenheter. Vi har i vårt land en mycket begränsad länsdemokrati. Centern arbetar på att utveckla den. Vi har en kommunal demokrati som kan utvecklas ytterligare. Människorna i vårt land är i allmänhet angelägna om att slå vakt om den. Det mest allmänna engagemanget i kommunala frågor ser vi oftast exempel på i de små kommunerna. I en utvecklad demokrati som vår bör statsmakterna vara lyhörda för även vad de små kommunerna har att säga. Det är att slå vakt om vår demokrati. Det är att slå vakt om en decentraliserad maktutövning. Statsrådet Lundkvist sade tidigare i dag att man med ”alla medel” bör stärka kontakten mellan medborgarna och de kommunala förtroendemännen. Man borde pröva möjligheten med tre års uppskov mera generöst. Det skulle onekligen ha förstärkt denna kontakt. I en utvecklad demokrati bör den centrala statsmakten också visa generositet och tålamod när lokala opinioner starkt reagerar mot statsmaktens vilja. Bakom statsmaktens vilja står inte alltid en enig riksdag. Beträffande denna fråga rörande tvånget i kommunindelningsreformen var verkligen riksdagen mycket delad. Det har i den fråga vi nu debatterar sagts att de lokala opinionerna är missledda av lokala opinionsgrupper. Jag tillåter mig, fru talman, att betvivla detta. I det diskuterade fallet är de kommunala församlingarna i stort sett liktydiga med opinionerna. Man skall inte underskatta vanligt folks och kommunalfullmäktiges förmåga att bedöma sin egen och sin kommuns situation. Om kommunalfullmäktige vore så lättledda, så skulle inte staten kunna överlämna så viktiga samhällsuppgifter som grundskolan och socialvården till kommunerna.

Socialdemokraterna har successivt skärpt sin centralistiska inställning i den här frågan. Först var kommunreformen enligt 1962 års riksdagsbeslut frivillig. Socialdemokraterna genomdrev 1969 att denna frivillighet övergavs, men pekade samtidigt på möjligheten till dispens och undantag. Det framstår nu i bjärt belysning i fallen Dorotea, Bjurholm, Alfta, Riseberga, osv. att tvångslinjen har stärkts. Denna tvångslagstiftning modifierades, sade man, genom undantagsmöjligheter och dispensrätt. Dessa möjligheter har inte utnyttjats på ett sådant sätt som vi trodde var socialdemokraternas mening att göra vid denna tidpunkt. Jag tycker att flera av civilministerns inlägg i dag innehöll utmärkta motiveringar mot hans egna ställningstaganden, bl.a. resonemanget om solidaritet. Tore Nilsson i Agnäs har berört solidaritetsfrågorna i fallet Bjurholm—Vännäs. Jag vill ifrågasätta dem i fallet Dorotea—Åsele. Statsrådet tog som exempel den lilla kommunen Fredrika med 1 200 invånare. Men det råder ju enighet mellan Fredrika och Åsele om en sammanslagning. Vi kan ta Riseberga och andra fall, där solidaritetsfrågorna inte har varit aktuella utan där kommunerna tvärtom ansett att de klarar sig bäst utan varandra. Vad kan då t.ex. Dorotea och Åsele ge varandra? Jag är själv västerbottning och känner kommunalmännen i Åsele ganska bra, men jag har inte lagt märke till någon särskilt intensiv aktivitet från Åseles sida för att få till stånd en sammanslagning med Dorotea. Man har från Åsele visserligen yttrat sig till förmån för en sammanslagning, men jag skulle föreställa mig att även Dorotea kunde ha gjort det, om Dorotea hade föreslagits som centralort. I den här debatten har, så långt jag har kunnat följa den, inte sagts så mycket om de stora avstånden, deras betydelse för förutsättningarna att sprida välfärden till invånarna och deras betydelse för att åstadkomma solidaritet och jämlikhet inom en kommun. Man får i fallet Dorotea— Åsele mycket stora avstånd. Det finns i den nya kommunen flera byar där folk inte har möjlighet att åka till centralorten och hem samma dag med allmänna kommunikationsmedel. Det blir svårare för flera människor att nå den kommunala servicen, och det gäller främst de gamla utan egen bil. Just i glesbygden är de allmänna kommunikationsmedlen och den kommunala servicen särskilt betydelsefulla. Den kommunala servicen är i sådana kommuner också mycket väsentlig för möjligheterna att lokalisera ny industri. Det första en industri frågar efter är den kommunala servicen. Finns inte den i form av byggnadskontor, kommunalkontor, socialkontor, får detta en mycket negativ psykologisk verkan. Frejdiga statsrådsuttalanden kan aldrig förändra detta faktum. En försämrad kommunal service kan bli förödande för en glesbygdskommun. Jag tycker att socialdemokraterna har fel när de så ensidigt kopplar ihop kommunsammanslagningen till mycket stora glesbygdskommuner med en positiv regionalpolitik. I många fall föreligger inte något sådant samband. Detta är en uppfattning som ansvariga ute i dessa kommuner delar oavsett partitillhörighet. Det är ännu obevisat att en onormalt stor glesbygdskommun klarar sig bättre än en liten välordnad kommun, som t.ex. både Åsele och Dorotea är. Jag måste som motionär uttala att jag är förvånad och besviken över att regeringen strax före riksdagsbehandlingen passade på att besluta om den kommunsammanläggning som berörts i dessa motioner. Regeringen hade haft möjlighet att visa folkviljan, sådan den uttrycks här i riksdagen, en viss respekt genom att avvakta med beslutet till efter riksdagsbehandlingen. Det hade varit i linje med goda demokratiska traditioner. Det hade också varit välbetänkt med hänsyn till de lokala opinionerna. Dessa har nu i fallet Dorotea vidtagit desperata aktioner — det är ingen överdrift att säga det. Det var regeringens beslut som utlöste dessa reaktioner. Den fråga vi nu behandlar ser jag närmast som en fråga om demokrati i djupaste mening. Man konstaterar ofta att det är alltför få som engagerar sig i kommunalpolitik. Många människors engagemang för att inom lagens och demokratins ram sköta egna angelägenheter är ett friskhetstecken för demokratin. Utskottsmajoriteten anser att man ”bör ta sikte på möjligheterna att i framtiden förankra kommunindelningsbeslut i levande opinioner och förena översiktliga, näringsgeografiska och regionala synpunkter med rent kommunala önskemål”. Utskottet förutsätter vidare att förslag med denna innebörd föreläggs riksdagen. Alla socialdemokrater i civilutskottet går emot denna hemställan.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

Fru talman! Jag skall i det här anförandet begränsa mig till de kommunsammanläggningar som skall ske i Västerbottens län. Opinionsyttringarna mot en sammanläggning med grannkommunerna har tagit sig de starkaste uttrycken i Dorotea och Bjurholms nuvarande kommuner. En bred folkopinion står bakom den demonstration vi i dag fått se på Sergels torg här utanför riksdagshuset. Det har varit en demonstration av annat slag än vad vi är vana vid — vi har i dag fått se ett tvärsnitt av befolkningen från det norrländska inlandet. Unga, gamla och medelålders har velat ge uttryck åt samma önskan att få fortsätta med den nuvarande indelningen ännu en tid. Folkopinionen har varit känd för regeringen, och man hade hoppats på att hänsyn skulle ha tagits till denna opinion. Det är två säregna kommuner det i detta fall gäller. Dorotea är en kommun med geografiskt stor yta och med långa avstånd till tätorten för en stor del av kommunens invånare. Kommunens livsnerv ligger i själva samhället Dorotea. Vad man befarar är att den koncentration man gjort till tätorten skall minska i intensitet. Det har skett märkliga ting i denna kommun, som det är nödvändigt att känna till för att förstå den eniga opinion som skapats för att man skall få behålla den nuvarande kommunbildningen och kunna arbeta vidare på utvecklingen. Vad som är märkligt med Dorotea är att man lyckats med en sak som inte är så särskilt vanlig. Det är fråga om en typisk avfolkningskommun som stått inför de svåraste problem som en omställning från jordoch skogsbruket medför. Man har där under en lång period haft sjunkande sysselsättning och de allra sämsta förutsättningar. Där har man kunnat ändra trenden uppåt tack vare en enig befolkning och en framsynt kommunalpolitik genom vilken man lyckats fånga upp industriföretag som kunnat sysselsätta en stor del av den från jordoch skogsbruket friställda arbetskraften. Det har varit enighet i den kommunen om tagen för att överleva. Dorotea har fått lita till sig själv och har visat att det går när en stark vilja finns. Man befarar nu att inte få gehör för det uppbyggnadsprogram som planeras för att tillföra kommunen ytterligare sysselsättningsobjekt. Problemen finns fortfarande och mycket är ogjort, och nu hade man velat få andrum för att se om sitt eget hus. I Västerbotten har vi den allra största respekt för vad Doroteaborna åstadkommit och förstår därför deras synpunkter. Nu är regeringen suverän i besluten om sammanläggningsfrågor, och vad man i dagens läge kan göra är bara att vädja om förståelse för en enig bygds önskan att få forma sin egen framtid. Man har svårt att fatta vad som kan vinnas med ett tvångsäktenskap. Det kan inte vara trevligt för någon av kontrahenterna, och de två större kommuner som i detta fall skall sammanlänkas har var för sig centra med egen inneboende livskraft. Avstånden kan man inte bortse ifrån, och det som oroar befolkningen är väl att det blir för långa avstånd till en stor del av den service som kommunerna skall ge. Det är en tålig befolkning vi har i Västerbottens inland. Den har fått lita till sig själv i de flesta fall. När den nu uttryckt sin vilja att klara sig själv — att den kan göra detta är det inget tvivel om — hade man hoppats att regeringen skulle ha fattat ett beslut, där man medgivit en tidsfrist för sammanläggningen eller helst omprövat hela frågan. Nu är beslutet fattat och vi får här i riksdagen enligt gällande regler inte kritisera detta men väl framföra önskemål. Den bästa gåva och en gåva som skulle uppskattas vore en ändring av fattat beslut i sammanläggningsfrågan. Vad vi nu kan göra är att uppmana regeringen att ändra sitt beslut. Samma önskemål som Dorotea har finns även i Bjurholm. Förhållandena i Bjurholm är till sin karaktär rätt olika Doroteas på så sätt att Bjurholm har tillgång till ett stort centrum inom rimligt avstånd. I den mån man behöver service utöver vad som kan erhållas på centralorten söker man sig till Umeå. Det är dock i mycket begränsad omfattning man behöver gå utanför den egna kommunen då det gäller efterfrågan på service. Någon påtaglig fördel med en sammanläggning kan man knappast peka på, däremot riskerar man att närservicen kan bli sämre. Det avstånd man kommer att få till den kommunala servicen blir dock betydande, särskilt då från de mera perifera delarna av Bjurholms kommun. Kommunen är livskraftig och där finns redan tillräckligt utrymme för de behov som kan uppstå. Handeln är väl utbyggd med god tillgång på specialbutiker, och kommunen har fullt underlag för apotek och läkare. En sammanläggning med grannkommunen är meningslös för oss, säger Bjurholmsborna, och man måste ha förståelse för deras synpunkter. De väntar sig inga förbättringar genom sammanläggningen utan ser med oro på en kommunal service som erbjuds i framtiden på längre avstånd än vad man tidigare haft. De naturliga förbindelserna som Bjurholmsborna haft har gått åt annat håll än vad den nya kommunbildningen inriktar sig mot. Bjurholm har säkert alla förutsättningar att klara sig som självständig kommun i framtiden, men nu tvingas kommunen att sammanslås med annan kommun, trots att folkmeningen är den att det varit lämpligt att stå på egna ben. Beslutet om sammanläggning från kommande årsskifte är fattat av regeringen och det är endast regeringen som kan ändra på detta. Vad vi kan göra är endast att kräva förståelse och respekt för den folkmening som kommit till uttryck. Känslan för bygden och vetskapen att man suveränt kan besluta om angelägenheterna för den egna bygden är saker som är värda all respekt, och man får hoppas att regeringen vill tillmötesgå önskemålen. Om någon ändring av föreliggande beslut i sammanläggningsfrågan ej kan ifrågakomma, så är det statsmakternas skyldighet att se till att både Dorotea och Bjurholm får det stöd som behövs för att de skall utvecklas på sådant sätt att sysselsättningen inom respektive kommun tryggas och att den blivande kommunen får sådant stöd att den kan upprätthålla en lokal service av minst samma standard som i den gamla kommunen. Den första delen av mitt anförande var en uppmaning att visa förståelse för de kommuner som vi nu talar om, men den sista delen är ett krav att det ges förutsättningar för att upprätthålla sysselsättningen och en god kommunal service i de berörda kommunerna, Dorotea och Bjurholm.

Fru talman! I TV:s, radions och de flesta tidningars redovisningar av vad sig i Dorotea tilldragit haver under de senaste dagarna har litet utrymme funnits för att berätta om vad kommunalmän i Dorotea och den folkvalda länsstyrelsen i Västerbotten har givit regeringen för råd om kommunindelningen i Västerbottens södra lappmark. Låt mig helt kort få redovisa några ställningstaganden de senaste åren! Den 24 november 1969 anhöll dåvarande kommunalfullmäktige i Dorotea i en skrivelse till länsstyrelsen att få indelningsfrågan omprövad. Länsstyrelsen, som vid den tiden saknade lekmannastyrelse, biföll framställningen. Den 26 april två år senare kunde planeringsgruppen vid länsstyrelsen i Umeå i en promemoria redovisa tre tänkbara förslag till blockbildningar. Innan ärendet gick till länsstyrelsens lekmannastyrelse för avgörande inbjöds ledande kommunalmän i Dorotea till en träff kring promemorian på landskansliet i Umeå. Av protokollet från den träffen framgår att stor enighet rådde bland Doroteas ledande kommunalmän från folkpartiet, centern och social demokraterna om ett samgående mellan Dorotea, Åsele och Vilhelmina — alltså en till ytan mycket större kommunenhet än den nu aktuella. ”Den indelningen är den bästa lösningen”, sade centerns ledande man i Dorotea enligt länsstyrelsens protokoll vid träffen. ”Prioriteringar av Vilhelmina förstärker motivet för en sammanslagning av de tre kommunerna”, ansåg folkpartiets ledande man. Med de rekommendationerna gick frågan vidare till länsstyrelsens folkvalda. Den 22 oktober 1971 sammanträdde lekmannastyrelsen för att ta ställning till kommunalmännens uttalade önskan om en annan kommunblocksindelning än den nu aktuella. I protokollet från det sammanträdet står kort och gott: ”Dorotea kommuns framställning föranleder ej någon ytterligare länsstyrelsens åtgärd.” Beslutet var enhälligt.

”Att vara folkpartist är att vara kluven”, har det sagts. Tydligt är att samma omdöme kan göras om centerpartister. Jag har största respekt för den oro inför framtiden som kommunalmän i Dorotea under senare år har gjort sig till talesmän för. Vid den uppvaktning som man hade avtalat att få göra inför några regeringsledamöter i dag hade man tänkt redovisa den uppfattningen. Man hade bl.a. avsett att framföra ett krav på att det nyskapande av arbetstillfällen genom industrietableringar som ledande kommunalmän framgångsrikt arbetat för de senaste åren även framgent skulle få helhjärtat stöd av regeringen. Man skulle ha ställt frågan till statsråden, om regeringen var beredd att även i fortsättningen aktivt medverka till inte bara bevarandet av en bred allmän service utan även en fortsatt industriell utveckling i Dorotea. Nu hindrades man av känd anledning att fullgöra detta kommunstyrelsens uppdrag. Jag vill därför, fru talman, här få förmedla den frågan till statsrådet Lundkvist. Låt mig också, fru talman, till regeringen och kammarens ledamöter få redovisa kommunstyrelsens majoritets önskan om fortsatt kraftfullt samhällsstöd för att fullgöra de senaste årens målmedvetna strävanden att utveckla Dorotea.

Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort. Jag vill bara säga till herr Nygren att vad som hänt på länsstyrelsen i Umeå för ett och ett halvt år sedan är av ringa intresse. Det som har intresse i dag är vad människorna i kommunerna vill. Det skall vi ta hänsyn till och inte enskilda personers ställningstagande i en fråga.

Fru talman! Herr Nygren beskrev hur man på länsstyrelsen i Umeå genom en tjänstemannaskrivelse och en tjänstemannaplanering tydligen överraskat kommunalmännen i Dorotea som till en början accepterade ett större och mera omfattande förslag till kommunsammanläggning. Därefter föreslogs Dorotea—Åsele—Fredrika. Sedan började man fundera på saken i Dorotea och ville gå samman med Vilhelmina i stället för med Åsele. Inför dessa alternativ förordade jag tillsammans med länsstyrelsen i övrigt att det vore fördelaktigast med en sammanslagning med Åsele. Därefter har diskussionen gått vidare i Dorotea, liksom i länsstyrelsen. Centerns och folkpartiets ledamöter har två gånger i länsstyrelsen gett statsrådet Lundkvist rådet att i den rådande situationen bevilja kommunen uppskov med sammanläggningen. Det är den lokala opinionen och de kommunala förtroendemännens ställningstagande som jag tycker statsrådet borde tagit större hänsyn till. Det hade varit i överensstämmelse med god demokratisk ordning. Mitt ställningstagande i den här frågan överensstämmer med centerns i riksdagen och sammanfaller enligt vår mening med goda demokratiska traditioner.
Fru talman! Här har herr Sigvard Larsson sagt att man inte skall bry sig om vad länsstyrelsen säger. Jag nöjer mig med det som erinran på den punkten. Jag tycker svaret talar för sig självt. Herr Nilsson säger att kommunalmännen blev överraskade. Faktum är ju att Jan-Ivan Nilsson har varit med om att avslå en enhällig begäran ifrån kommunalmän inom centern, folkpartiet och socialdemokraterna i Dorotea om en annan kommunblocksindelning än den nu aktuella.
Fru talman! Jag hoppas att kammaren uppmärksammat att det var fråga om en alternativ sammanslagning mellan respektive Åsele eller Vilhelmina och Dorotea. Vilhelmina ställde sig helt neutralt. Länsstyrelsen, som jag tillhör, förordade enhälligt Åsele. Det var då inte fråga om uppskov. Sedan har den kommunala aktiviteten ökat i sammanläggningsfrågan och kommuninnevånarna har deltagit än mera aktivt. Vi har så kommit fram till situationen i dag.
Fru talman! Jag vill bara som svar på herr Nygrens fråga om hur regeringen ser på Doroteas framtid inom ramen för den nya kommunen slå fast att Dorotea representerar en typ av orter i vår glesbygd, som vi redan i den regionalpolitiska propositionen i höstas ansåg det vara angeläget att slå vakt om när det gäller en fortsatt god service. Jag har kanske under den debatt som förts intill i dag varit mest oroad för den missuppfattning, som kunde växa fram hos svenska folket, att Dorotea nu var på väg att bli en ort som skulle utplånas. Jag kan försäkra alla att med regeringens stöd och med stöd av de åtgärder, som ryms inom vår regionalpolitik, kommer Dorotea även i fortsättningen att vara en ort med god service i Lappmarken, som skall komma att ge underlag för bl.a. den industriella utveckling, som människorna behöver för att kunna leva vidare i sin bygd.

Fru talman! Statsrådet Lundkvist kommenterade i ett inlägg tidigare invånarnas önskemål i Riseberga. Jag vill nu bara helt kort konstatera att i den pläderingen inte fanns ett enda argument som var relevant i hanteringen av Risebergas dispensansökan. I Riseberga handlar problemet inte om rika eller fattiga kommuner, det handlar inte om solidaritet eller brist på solidaritet utan jag skulle vilja påstå att det är ett ganska unikt fall som nog hade varit möjligt att bevilja dispens för. Jag vågar påstå detta därför att övriga kommundelar stod helt neutrala, något som också statsrådet fått veta i samband med uppvaktning från övriga kommundelar. Dessutom var det en förkrossande folkopinion som bad om denna fortsättning. Jag vill bara säga att detta hade varit ett utomordentligt tillfälle att visa tolerans och hänsyn till människornas önskemål genom att bevilja dispens och — vågar jag påstå — utan några prejudicerande följdverkningar.

Herr talman! Herr Fågelsbo har frågat mig om jag anser att det finns tillräckliga garantier vid genomförandet av det nya fastighetsregistret för att bevara alla gamla ortoch sockennamn. Herr Fågelsbo har vidare frågat mig om det finns någon möjlighet att i efterhand göra justering i registrens uppläggning om reformen visar sig få icke önskade effekter ur kulturhistorisk synvinkel. Jag vill först något beröra den i interpellationen använda termen ortnamn. Begreppet ortnamn i betydelsen den gängse använda benämningen på en plats eller ett område har en annan innebörd än begreppet fastighetsnamn. Det finns åtskilliga namn som används som ”ortnamn” men som inte finns redovisade i fastighetsregistret. Det finns också åtskilliga fastighetsnamn som inte är ortnamn i den meningen att de är allmänt kända och används i orten. Det är med andra ord också andra förhållanden än anteckningar i fastighetsregistret som styr ortnamnstraditionen. Jag delar helt den uppfattningen att man bör genomföra den reform av fastigheternas beteckningar som hänger samman med det nya fastighetsregistrets uppläggning så försiktigt som möjligt och att man bör slå vakt om de kulturvärden som finns i nuvarande namn i registren. En sådan försiktighet präglar också de förfaranden som vidtas innan ändringar sker. Alla förslag underställs = riksantikvarieämbetet, ortnamnsarkiven och fullmäktige i respektive kommun samt utställs för fastighetsägarnas granskning. Jag är övertygad om att de kulturhistoriska synpunkterna kommer att väga tungt vid den slutliga prövning som skall föregå beslut i namnfrågorna. Inom civildepartementet har satts i gång en särskild undersökning för att ytterligare belysa de konsekvenser i olika avseenden som bl.a. ändringar i fastigheternas beteckningar kan ha. Avsikten med denna undersökning är bl.a. att utvärdera erfarenheter från de begränsade delar av landet där fastighetsregisterreformen genomförs först. Erfarenheter från reformens inledande skeden beräknas därigenom kunna tas till vara och påverka det fortsatta arbetet innan reformen förs ut över hela landet. Undersökningen kommer att kunna belysa även ortnamnsfrågorna. Beträffande frågan om möjligheterna att göra justeringar i registren i efterhand vill jag upplysa att det tekniskt sett kommer att finnas sådana möjligheter.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet Lundkvist få framföra ett tack för att jag har fått min interpellation besvarad. Jag är i stort sett glad åt det positiva svar som jag har fått, där statsrådet verkligen har sagt ut att han menar att man skall gå försiktigt fram och att de gamla ortnamnen representerar stora kulturvärden. Jag fick dock inte svar på en fråga. Jag frågade inte bara om ortnamnen utan också efter statsrådets uppfattning om sockennamnen. Kan man efter reformens genomförande räkna med att få också sockennamnen bevarade i det nya registret som traktnamn eller på annat sätt? Våra sockennamn betecknade ju de gamla lokala samhällsbildningarna som är så viktiga för att man skall kunna lokalisera en fastighet. Vi har som bekant fått större kommuner, och därvid är det mycket viktigt att de gamla sockennamnen blir bevarade. Är det möjligt — tekniskt förmodar jag att det kan genomföras — och är statsrådet Lundkvist beredd att medverka till att vi får sockennamnen bevarade i registren även i framtiden?

Herr talman! Det beslut som riksdagen tog 1968 om den nya fastighetsregisterreformen och den däri ingående beteckningsrevisionen kan kallas ett belysande exempel på vad bristande information kan betyda. Mot det beslut som då fattades kom inte någon större opinion att resas. Trots att reformen skulle komma att beröra många människor kunde man inte se att massmedia i någon högre grad uppmärksammade beslutet. Därför nådde informationen inte ut till alla som skulle komma att beröras. Även registeruppläggningskungörelsen kunde utfärdas utan att någon mera märkbar reaktion uppstod. Detsamma kom senare att gälla i viss mån om de anvisningar som lantmäteristyrelsen utfärdade. Den ringa uppmärksamheten kan måhända förklaras av de lugnande uttalanden som gjordes såväl i tredje lagutskottets betänkande som i lantmäteristyrelsens anvisningar till registeruppläggningskungörelsen.

Det är mot bakgrunden av dessa uttalanden man skall se den mot beteckningsrevisionen negativa opinion som nu vuxit fram och som tagit sig uttryck bl.a. i motioner till såväl förra årets som årets riksdag. När man ser hur reformen till en början verkställdes, får man förståelse för den negativa kritiken. Överlantmätarnas preliminära förslag visade att mellan 36 och ända upp till 100 procent av fastighetsnamnen skulle försvinna. Främsta orsaken till detta var namnkollision eller arealskäl. En s.k. trakt skulle enligt reglerna ha en areal av minst 100 hektar, och traktnamnen som slutligen skulle fastställas måste vara unika inom registerområdet, som i det här sammanhanget var kommunen. Senare har vi emellertid fått ändrade anvisningar från lantmäteristyrelsen där man godkänner betydligt mindre areal för en trakt. Även ett annat förhållande är värt att påpeka, nämligen namnens längd. Namnen skulle först få omfatta högst 20 bokstäver, som det sades av datatekniska skäl. I dag säger anvisningarna det dubbla, nämligen 40 bokstäver, och det ger ju ett helt annat utrymme för namnkombinationer. Namnkollisionerna är helt betingade av att socknen har utmönstrats som registerområde. I motionen 958 framförs nu kravet om en återgång till socknen som registerområde. Det saknas inte skäl för en sådan ordning. Ett skäl och kanske det främsta skulle vara att problemet med byoch gårdsnamnens bevarande då skulle lösas på ett betydligt enklare sätt än med kommunen som registerområde. Och detta att bevara byoch gårdsnamnen har för mig varit det mest angelägna när det gällt att 91 behandla den här frågan. Det är ändringen av de namnen som, förutom de starkt underbyggda kulturhistoriska skälen, på ett påtagligt sätt kommer att beröra gemene man. I valet av registerområde har man, som jag sade, stannat för kommunen bl.a. på grund av den primärkommunala indelningens dominerande roll i samhällets administration — ett skäl som blir ännu mer framträdande när kommunreformen har genomförts. Ett annat skäl är att registerområdet blir lokaliserande på riksnivå på ett helt annat sätt än socknen, och man undviker namnkollisioner på den nivån. Däremot kan noteras att socknen fortfarande är lokaliserande på lokal eller regional nivå. Den skrämmande utveckling som reformen i inledningsskedet syntes leda till genom publiceringen av överlantmätarnas preliminära förslag har nu genom riksantikvarieämbetets medverkan avsevärt mildrats. Det är ett samarbete som, inte minst genom civilutskottets skrivning i dess betänkande nr 4 år 1972, har ytterligare fördjupats och medfört att antalet namnbyten avsevärt kunnat minskas. Inte minst det exempel från Uppsala kommun som redovisas i tabellform i betänkandet visar att samarbetet med ämbetet har resulterat i att många namn har kunnat räddas till eftervärlden. Uppsala kommun kommer att få behålla inte mindre än 240 procent fler namn efter den här översynen av riksantikvarieämbetet. Det är främst metoden att kombinera gårdsoch bynamn med sockennamnet som kunnat reducera antalet namnändringar. Mot den här bakgrunden är den formalisering av samarbetet som bl.a. föreslås i motionen 957 och som utskottet förordar av mycket stor betydelse. Till det bör läggas att bristande resurser för den här samordningen mellan lantmäteristyrelsen och riksantikvarieämbetet inte bör få lägga hinder i vägen för en sådan här ordning. Enligt min mening har här skapats möjligheter att inom ramen för de tidigare uppställda kraven bevara det väsentligaste, våra gårdsoch bynamn, som unika namn inom kommunen som registerområde. Även om det nu inledda samarbetet, av redovisade resultat att döma, ger anledning förmoda att många värdefulla namn kommer att bevaras, borde utskottet enligt min mening ha övervägt att förorda en generell huvudregel för namnkollisionsfallen, och den huvudregeln skulle ha inneburit att man i alla de fallen skulle ha använt sig av kombinationsmetoden. Det är kraven på unika traktnamn som skördar de flesta offren bland de ur kulturhistorisk synpunkt värdefulla namnen. De namnen är ofta sådana namn som är gemensamma för ett flertal fastigheter. Enligt en sådan regel som jag förordar bör namnet konstrueras som ett dubbelnamn sammansatt av sockenoch byeller hemmansnamnen. En sådan huvudregel innebär många fördelar. Den ger möjlighet för sockennamnen att leva vidare, namnen blir lokaliserande — i de allra största kommunerna är sockennamnen snart de enda som hos en bred allmänhet är verkligt lokaliserande — samtidigt som man i dagligt lokalt bruk endast kommer att använda byeller hemmansnamnen, precis som man har gjort tidigare. För en sådan här ordning ger Nämnden för svensk språkvård sitt vitsord när det gäller den språkliga synpunkten. Nämnden har i ett yttrande till lantmäteristyrelsen sagt att den här metoden är väl användbar för det fall man har kommunen som registerområde. Nämnden förordar att man sätter hemmansnamnet eller gårdsnamnet först och sedan sockennamnet. De båda namnen skall vara åtskilda av prepositionen i. I dagens situation, med en mycket stark oro hos breda folklager, skulle på detta sätt skapas en garanti för att även i det framtida namnskicket bevaras en kulturhistorisk namntradition. Inte minst viktigt är att detta skulle utgöra en säkerhet för att ett väsentligt intresse tillgodoses i dessa frågor, där handläggningen är sådan att ett ämbetsverk beslutar utan överklagningsmöjlighet för de berörda. Civilutskottets hantering av namnrevisionsreformen under såväl årets som fjolårets riksdag har inneburit en betydande mildring av den ursprungliga reformens konsekvenser. Men en generell regel av det slag jag här har nämnt skulle ytterligare mildra konsekvenserna. Det är detta jag har velat påtala i mitt särskilda yttrande.

Herr talman!

Jag skall, herr talman, återkomma härtill i samband med genomgången av motionen 958. Det ärende som vi nu behandlar har tidigare varit föremål för riksdagens intresse i olika sammanhang. Jag tillhör dem som var med och beslutade 1968, och jag skall utan vidare erkänna att jag den gången inte hade den minsta aning om att ett så stort antal kulturellt värdefulla ortnamn skulle komma i fara. Det är möjligt att jag tog intryck av tredje lagutskottet i det sammanhanget och kände mig tillfredsställd med dess yttrande. I vår motion citerar vi vad utskottet då anförde om ”önskvärdheten av att de beteckningsbyten som måste ske i största möjliga utsträckning begränsas till byte av enbart numren på fastigheterna och att även i övrigt alla möjligheter tillvaratas att bevara de kulturvärden som ligger i de gamla gårdsoch sockennamnen”. Herr Åkerfeldt har redan anfört att de preliminära förslagen från överlantmätarna i länet har väckt betydande oro, även om denna oro hos allmänheten tidigare inte har kommit till uttryck på det markerade sätt som sker i dessa dagar. Både till mig personligen och till Samfundet för hembygdsvård strömmar det nu ständigt in brev och kommer det telefonpåringningar från oroliga människor i olika delar av landet. Det finns därför anledning att ta rätt allvarligt på motionen 958, som nu behandlas. Den är väl inte på något sätt märkvärdig utom möjligen därför att det bland de 45 undertecknarna finns representanter för samtliga här i riksdagen förekommande partier.

Vi motionärer vill att motsvarande värderingar skall kunna göras i stadsbygden, så att intressanta och värdefulla namn på kvarter och stadsdelar, som vi har så mycket av, på samma sätt kan bevaras i fastighetsnamnen. Det finns alltså anledning, tycker jag, att verkligen fundera över på vilket sätt den här påtalade opinionen skall mötas av myndigheterna. Det som har upprört allmänheten är väl att man har vetat så litet om vad som håller på att ske. Det är ju ganska länge sedan de detaljerade förslagen lämnades över till lantmäteristyrelsen, men endast ett fåtal berörda fastighetsägare har haft möjligheter att yttra sig på det förberedande stadiet. Jag ger inte minsta sken av att de tjänstemän som har behandlat frågorna inte skulle ha handlat korrekt. Man har i vederbörlig ordning tagit kontakt med kommunerna när man gjort upp detta preliminära förslag, helt enligt de föreskrifter som utfärdats. Men den kommunkontakten har ingalunda tagits på det vi brukar kalla gräsrotsnivå, utan kontakten har i allmänhet ägt rum på något i och för sig aktningsvärt sammanträde med kommunala tjänstemän och kanske någon enstaka förtroendeman. Det är två viktiga önskemål som motionen 958 innehåller. Det första är bevarandet, såsom nu, av socknen som registerområde. Det andra är att den berörda allmänheten får vara med på ett tidigare planeringsstadium för att därigenom kunna ge sin mening till känna medan det ännu är möjligt att påverka planeringen. Efter den granskning, som riksantikvarieämbetet och ortnamnsarkiven numera får göra, kommer de här förslagen att ställas ut, som facktermen lyder. Vi känner alla till hur en sådan utställning sker. Om det inte görs känt genom andra åtgärder än dem som är föreskrivna i förordningarna, kommer fortfarande inte allmänheten att känna till att deras fastigheter skall komma att heta någonting annat. Vi tror därför att det skulle vara mycket angeläget att ge människorna en möjlighet att vara med tidigare. När det gäller om socken eller kommun skall vara registerområde är jag klar över att man bland kommunalfolk på många håll har tyckt att det är praktiskt att ha kommunen. Man har anfört att socknarna inte kan få vara registerområden i fortsättningen därför att den nya fastighetsbildningslagen tillåter att fastigheter sammanläggs över sockengränserna. Då skall vi komma ihåg att socknen som område faktiskt härstammar från förkristen tid och är den mest stabila enhet vi har i något sammanhang, medan kommunerna ju är föremål för ganska ofta förekommande ändringar. Vi har här alldeles före middagspausen hört en del sägas om de sakerna. Jag skall nu inte, herr talman, gå in på och argumentera i sak om vad socknen betyder för den kulturhistoriska forskningen och om hur värdefullt det är i det sammanhanget att den får finnas kvar. Jag vill bara peka på att olika kategorier av forskare och intressenter har gett sin mening till känna. Från Svenska växtgeografiska sällskapet har det till oss alla kommit en skrift, där man visar att det ur den växtgeografiska forskningens synpunkt, som under mer än 200 år i ständigt stigande omfattning använt socknarna som registreringsenhet, är önskvärt att så Nr 51 får bli även i fortsättningen. Det är inget tvivel om att detta sker bäst om Torsdagen den även i framtiden socknen får vara registerområde i samband med 22 mars 1973 fastighetsregistreringen. ARA SNORR ES SRSNESSET Vi har i vår motion tagit upp åtskilliga ting som jag inte nu skall gå Riktlinjer för fastig igenom närmare. Slutligen har vi tillåtit oss att sammanfatta våra hetsregisterreformen önskemål i några punkter. Utskottet har tagit dessa punkter var för sig och yrkat avslag på dem, dels i betänkandet nr 7 och dels i betänkandet nr 8. Men jag misstänker att utskottet har bortsett från att motionen i vederbörlig ordning har en kläm, där det hemställs ”att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om en omprövning av fastighetsregisterreformen i enlighet med i motionen framförda förslag”.

Det är alltså detta krav på omprövning som är det väsentliga i vår motion. Den verksamhet som hittills har bedrivits har varit en försöksverksamhet, och det är ingalunda för sent, om riksdagen i dag beslutar om en omprövning, för att en sådan översyn skall kunna ske med utgångspunkt i de erfarenheter som försöksverksamheten hittills har visat och som den utvidgade försöksverksamhet, vilken eventuellt blir nödvändig, kan komma att visa.

Herr talman!

Det skulle alltså vara så — jag upprepar det — att socknen även i fortsättningen får vara registerenhet, att stadsregisterområdena ändras i överensstämmelse därmed och att allmänheten bereds större möjligheter att ge sin mening till känna på ett tidigt stadium. Med anledning av vad jag har anfört, herr talman, ber jag att få yrka bifall till i motionen 958 ställt yrkande att den beslutade fastighetsregisterreformen och inskrivningsreformen omprövas antingen genom en parlamentarisk utredning eller genom en översyn, verkställd av riksantikvarieämbetet. Vid översynen bör bl.a. följande synpunkter beaktas: 3. Allmänheten ges större möjlighet att på ett tidigt planeringsstadium ge sin mening till känna. Maj:t anhålla om en omprövning av fastighetsregisterreformen i enlighet med i motionen framförda, här angivna förslag.

Herr talman! Det finns ju inte mindre än fyra centerpartister i början på talarlistan för detta ärende, och med tanke på alla instämmanden från samma håll skulle det här lätt kunna arta sig till en familjeträta. Jag kan försäkra herr Svanström att vi i utskottet har tagit mycket allvarligt på motionen 958, och det har vi inte bara gjort med tanke på det stora antal ledamöter av riksdagen som undertecknat motionen utan framför allt på grund av innehållet i motionen. Jag kan också försäkra att vi i utskottet har behandlat motionen mycket ambitiöst, och jag tror att vi varit minst lika angelägna som motionärerna att slå vakt om de kulturhistoriska värdena i de gamla ortnamnen.

Man skall nog också ha i tankarna att här är det en fastighetsregistreringsreform som skall genomföras, inte en ortnamnsreform. Nå, då kan man fråga vad skälet är till att man har övergivit de gamla socknarna som registerområden och i stället gått in för de nya kommunerna. Orsaken är att med det gamla systemet skulle kostnaderna snart växa oss över huvudet. Inte minst arkiveringsfrågorna är i det fallet svårlösta. Vi måste gå över till mera moderna metoder med användande av datateknik och eventuellt också mikrofilm för arkiveringen. I det långa loppet är det stora vinster att hämta genom att gå över till datateknik i samband med fastighetsregistreringen. Det är också en annan sak som talar för att vi gör kommunerna till registerområden, nämligen den nya kommunreformen. Det är givet — åtminstone har jag funnit det vara så — att kommunalmännen ute i bygderna vid sin granskning av detta förslag i stort sett har givit sin anslutning till att ha kommunerna som registerområden. Utskottets skäl för att inte tillmötesgå motionärernas krav att bibehålla de gamla socknarna som registerområden är alltså av ekonomisk och praktisk art och sammanhänger med samhällets utveckling framöver. Låt mig också säga några ord med anledning av herr Åkerfeldts yttrande. Herr Åkerfeldt har inte avgivit någon reservation, utan han ville bara understryka vad vi i utskottet i stort sett har varit överens med honom om, nämligen att när det gäller att bevara de gamla sockennamnen är det mycket lämpligt att göra det i form av kombinationsnamn. Herr Åkerfeldt vill nu att det skall slås fast och att det skall åläggas registermyndigheterna att göra det så att säga rakt igenom.

Men vi har inte velat låsa deras ställningstaganden. Otvivelaktigt är det väl så, det måste nog alla erkänna, att det inte finns någon anledning att slå vakt om en del namn, t.ex. nyskapelser som saknar allt kulturhistoriskt värde.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

Herr talman! Utan att det av kammaren behöver uppfattas som någon familjeträta, vill jag fråga civilutskottets ordförande vad han menar med den för mig nya motiveringen för att inte socknen skall kunna behållas som registerområde, nämligen kostnadsaspekten i sammanhanget. Jag tror inte att det kan bli ett enda öre dyrare eller billigare om man har socknen eller kommunen som registerområdesenhet. Kostnaderna kommer vi till vid behandlingen av de följande betänkandena på dagordningen. Kostnaderna är i och för sig aktningsvärda, men de kan såvitt jag förstår inte ha någon betydelse i detta sammanhang. Samtidigt vill jag, herr talman, tacka civilutskottet — jag glömde visst bort det tidigare — för att det såväl i fjol som i år har tagit mycket seriöst på dessa frågor och ordentligt genomarbetat problemen. Det är inget tvivel om att anläggningen nu ser helt annorlunda ut än den gjorde innan vi motionärer började rya om dessa saker.
Herr talman! Jag berörde inte i mitt anförande kostnadsaspekterna när det gäller denna sak. Den frågan återkommer i den fortsatta debatten. Herr Svanström kräver en prövning även av kostnaderna i detta sammanhang och av vilken teknik man slutgiltigt skall stanna inför. Jag vill då bara säga att det för närvarande pågår en försöksverksamhet varvid kostnadsfrågorna är under fortsatt prövning. När den prövningen är genomförd återkommer frågan om den fortsatta utbyggnaden till riksdagen — det har vi förutsatt i civilutskottet — och riksdagen får då ta ställning till vilken teknik man skall satsa på. Till dess får väl herr Svanström ge sig till tåls, vad kostnaderna beträffar.
Herr talman! Jag konstaterar att jag inte fick något svar på frågan, varför det skulle bli dyrare att behålla socknen som registerområdesenhet än att gå över till kommunen.

Herr talman! Jag tänker inte ge mig in på att argumentera för att ortnamn o. d. skall bevaras. Jag ansluter mig där helt till vad herr Svanström sagt. Jag ansluter mig också till hans yrkande. Jag har begärt ordet närmast för att något kommentera den situation som är för handen exempelvis i min egen hemsocken, socknen Bergum inom Göteborgs kommun.

Är rättsläget det som civilministern säger, dvs. att fastighetsägare och andra i förväg får reda på föreliggande förslag, eller är det som civilutskottet säger att det anses överflödigt att ställa ut förslagen? För min del tror jag tyvärr — med den . erfarenhet jag har från min egen hemkommun =— att civilutskottet har rätt i sin bedömning. För i Göteborg presenterades 1968 ett generalplaneförslag, som bl.a. berörde Bergums socken, och i detta förekom på kartan namn som vi litet allmänt ställde oss fundersamma till men vars innebörd vi då inte närmare reflekterade över. Vi diskuterade främst generalplanens innehåll med avseende på byggnation och annat. På den tiden hade Göteborg storvulna planer på att inom Bergums församling placera bortåt 50 000 å 75 000 människor — i dag bor där knappt 1 500! Det enda jag kritiserade var att planförfattarna — som de tyvärr gör ibland — råkat felbenämna en fastighet som låg på södra sidan av ån; den hade fått namnet på en fastighet på norra sidan av ån. På den punkten opponerade jag mig såsom ”vän av ordning”, men i övrigt diskuterade jag Nr 51 inte närmare detaljerna. När det gäller denna felbenämning har jag Torsdagen den faktiskt fått en rättelse i de senare förslagen. 22 mars 1973 För knappt en månad sedan fick jag plötsligt vid ett årsmöte med —L — — Bergums kommunalförening besked om att staden avsåg att använda Riktlinjer för fastigtidigare i generalplaneförslaget använda benämningar såsom traktnamn. Hetsregisterrefor Bergums socken hade delats upp i tre stadsdelar som fått olika benämningar. Den ena stadsdelen får behålla sockennamnet, men de båda övriga får helt nykonstruerade namn som totalt saknar förankring i bygden — det finns över huvud taget inga fastigheter som har dessa namn. Mig veterligt har inte heller någon fastighetsägare — jag är själv fastighetsägare där — underrättats om att man umgås med dessa planer. Såvitt jag vet lyder Göteborg inte under lantmäteriet, och det är möjligt att de större städerna har egna bestämmelser. Men kan detta i så fall frita dem från att underrätta berörda fastighetsägare och andra om de ändringar som är på gång? Jag vore tacksam om jag kunde få ett besked av utskottets ordförande, huruvida utskottets mening är att det skall gå till på det sätt som civilministern sagt i sitt svar, dvs. att man innan nya benämningar på fastigheter definitivt fastställs skall ge fastighetsägarna tillfälle att granska dessa. Kan vi, om så är fallet, räkna med att dessa bestämmelser kommer att gälla även för Bergum? I Göteborgs kommun har dessa nya bestämmelser för fastighetsregistrering ännu inte börjat gälla.
Herr talman! Jag kan lugna herr Torwald med att det alldeles säkert kommer att ske i Bergum liksom på andra håll. För närvarande pågår en försöksverksamhet bara i Uppsala län, men meningen är att försöksverksamheten i etapp 1 skall utsträckas. Om den saken är meningarna delade, och voteringen i detta ärende kommer väl att fälla utslaget i frågan om hur långt man skall gå vidare. Sedan skall försöksverksamheten så småningom övergå i etapp 2. De farhågor som herr Torwald har tror jag är helt obefogade. Jag kan tala om vad som händer i Uppsala län för närvarande. Där har man kommit så pass långt att en utställning ägt rum i Bro kommun. Utställningen var kungjord och tillgänglig för allmänheten. Trots alla de påstötningar som gjorts i olika sammanhang med uppmaningar till allmänheten att komma dit, infann sig, har det sagts mig, två personer som ville ta del av materialet. I praktiken visar det sig att allmänheten inte är så oroad inför det nya systemet som man skulle kunna tro av vad som skrivs i tidningar och kommer till uttryck här i debatten.
Herr talman! Jag vill bara komplettera min fråga. Det skulle alltså innebära, om jag har förstått herr Grebäck rätt, att Göteborgs kommuns egna planmyndigheter inte egenhändigt nu i förväg, innan fastighetsregistreringsbestämmelserna kommer, kan tillverka egna fastighetsbenämningar. Är det rätt uppfattat?
Herr talman! Jag kan upplysa om att jag förutsätter att man kommer att gå till väga precis på samma sätt i Göteborg som man gjort i Uppsala. Innan man fastställer några namn, kommer de att underställas samarbetsgruppen, som består av representanter för riksantikvarieämbetet, ortnamnsarkivet — jag vet inte om det finns något arkiv i Göteborg — och lantmäteriet. Herr Torwald kommer i det sammanhanget att få tillfälle att framföra sina synpunkter på de namn, som berör honom själv, innan de fastställes.

Herr talman! Jag skall be att i korthet få redogöra för min inställning till detta betänkande. Enligt riksdagsbeslut år 1968 skall som bekant fastighetsregistret vara enhetligt för hela landet, och ett enhetligt beteckningssystem skall genomföras. Kommun skall vara registerområde, och varje fastighet skall utgöra en registerenhet, som tillhör ett visst registerområde vilket kallas trakt. Indelningen i trakter skall grundas på en indelning i stadsdelar, socknar, byar eller därmed jämförliga områden.

Fastighetsregisterreformen har åstadkommit en livlig debatt med deltagande av press och olika organisationer, där förklarligt nog en stor oro har givits till känna för att många ortnamn skall försvinna. Därför är det angeläget att beteckningsbyten, som måste förknippas med registerreformen, reduceras till vad som är oundgängligen nödvändigt. Civilutskottet behandlade denna fråga under föregående års riksdag, och utskottet gjorde då bedömningar, som påverkat behandlingen av dessa frågor, och påpekade att alla möjligheter bör tas till vara för att bevara de gamla gårdsoch sockennamnen. Det noterades bl.a. att i fastighetsregistret antecknas även församling och kyrkobokföringsdistrikt. Därigenom kommer många sockennamn att bevaras. Vid 1972 års riksdagsbehandling blev riksantikvarieämbetet på civilutskottets initiativ i tillfälle att för utskottet framlägga kulturhistoriska synpunkter på fastighetsregisterreformen. Vid det tillfället överlämnades också en promemoria, vari kortfattat redogjordes för ortnamnens kulturhistoriska värde och fastighetsregisterreformens konsekvenser för dessa.

Med anledning av detta utskottets ställningstagande har riksantikvarie Nr 51 ämbetet ansett sig ålagt att utföra en fortlöpande kulturhistorisk Torsdagen den granskning av föreliggande förslag till traktnamn och traktindelning. En 22 mars 1973 överenskommelse om arbetsgången vid denna granskning har också träffats med lantmäteristyrelsen. Angeläget är givetvis att alla möjligheter tas till vara för att bevara de kulturvärden som ligger i de gamla gårdsoch sockennamnen. Vid behandlingen av ärendet i utskottet i år har redogörelser lämnats av representanter för berörda myndigheter. Jag har funnit att det tycks föreligga god samverkan mellan lantmäteristyrelsen, riksantikvarieämbetet och ortnamnsarkivet. Detta bör ge goda möjligheter till att bevaka de kulturhistoriska intressena och därmed också dämpa den oro som föreligger för att många ortnamn skall försvinna. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till föreliggande betänkande.

Herr talman! Bara ett par ord! Jag har ett förflutet i detta ärende. Förra året var jag motionär och framförde därvid förslag om att denna reform skulle omprövas i enlighet med det förslag som i år framförs i motionen 958. Jag vill därför nu yrka bifall till den motionen.

Herr talman! Civilutskottets betänkande nr 8 gäller anslag till Centralnämnden för fastighetsdata , och civilutskottets betänkande nr 9 behandlar propositionen 13 med förslag till lag om inskrivningsregister. De båda betänkandena har sammanhang med varandra. Anslaget till CFD finns i justitiedepartementets del av statsverkspropositionen. I denna beskrivs CFD:s framtidsplaner. Efter försöksverksamheten i Uppsala län avser man att införa ett driftsystem med rättskraft, det s.k. driftsystem 1. I sitt förslag om tillämpning av detta har CFD tagit upp att man önskar införa driftsystem I för Uppsala län, för Gävle kommun, för Stockholms län, för delar av Malmöhus län och för delar av Göteborgs och Bohus län. I anslutning till CFD:s förslag anför departementschefen att driftsystem 1 bör byggas ut i etapper med början i Uppsala län den 1 juli 1974 samt att det bör ankomma på Kungl. Maj:t att besluta om vilka områden driftsystem 1 skall omfatta i övrigt. Denna mening i statsverkspropositionen följs upp i proposition 13 om inskrivningsregister. Där föreslås en ny paragraf i jordabalken — en följdändring alltså — nämligen 24 § i 19 kap. Enligt den kan Kungl. Maj:t bestämma för vilka områden inskrivningsregister skall föras i stället för fastighetsbok eller tomträttsbok. Civilutskottets ledamöter från centern, folkpartiet och moderata samlingspartiet vill gå försiktigt fram med utökning av fastighetsregister och inskrivningsregister vid reformens genomförande. Visserligen kostar det pengar att utöka driftsystemet till nya områden, och riksdagen kan alltså genom årlig prövning av anslagsäskandena i någon mån dirigera utvecklingen. Vi anser dock saken så viktig och kostnadsunderlaget så osäkert att vi inte kan ta ansvaret för att utöka driftsystemets omfattning på sätt som här föreslås i propositionerna. Särskilt oroliga är vi för att utöka driftsystemet till alla våra tre storstadsområden. Det lär inte bli lätt att ändra på riktlinjerna för ett bebådat driftsystem 2 sedan så stor del av landets fastighetsbestånd intagits i driftsystem 1. Det har upplysts att Uppsala län och de tre storstadsområdena och Gävle kommun tillsammans innefattar mer än en tredjedel av rikets fastighetsbestånd. Har man bundit sig för så stor del, har man svårigheter att övergå till ett annat system. Det har varit många föredragningar i utskottet — från justitiedepartementet, civildepartementet, CFD, lantmäteristyrelsen, statskontoret och kanske några fler — det är svårt att komma ihåg alla. Av föredragningarna förstår vi att regeringen själv känner osäkerhet i denna fråga. Vederböran de departement — det är flera involverade — har satt i gång utredning om det framtida registersystemet, låt mig kalla det fastighetsdatabanken, det beteckningssätt som ofta används. I statsverkspropositionen redovisas också att även alternativa lösningar skall prövas. Som skäl anger man att bl.a. den snabba tekniska utvecklingen ger anledning därtill. En alternativ lösning är att frångå det tidigare riksdagsbeslutet om att registret skall förläggas till en central dataanläggning. Just på den punkten har under de senaste åren framförts kritik från många håll. Många sakförståndiga på dataområdet försäkrar att det finns stora fördelar med regional databehandling. Man får in uppgifterna regionalt och lokalt och de som behöver använda registret är också placerade regionalt och lokalt. Frågan om en central anläggning eller flera regionala kan alltså behandlas och diskuteras ur strängt datateknisk synpunkt. Men vi har också säkerhetskravet att beakta, liksom kostnadsaspekten för genomförandet. I samband med utskottsbehandlingen fick vi uppgifter om att det för närvarande finns en betydlig överkapacitet hos de datasystem som är regionalt knutna till flertalet länsstyrelser. Samtidigt fick vi reda på att programmering och datautrustning inom länsstyrelsernas system och CFD':s system är så olika att betydande svårigheter föreligger att snabbt få till stånd en integrering mellan systemen. Då menar vi att det verkligen är angeläget att inte utvidga driftsystem 1 så långt att en samkörning med länsstyrelsernas system blir svår att åstadkomma, om en sådan rent organisatoriskt och ekonomiskt befinns möjlig. Länsstyrelsernas dataregister innehåller uppgifter om befolkning men även om fastigheter och dessas taxeringsvärden. Det har varit meningen att länsstyrelsernas register skall tillhandahålla basdata för de serviceuppgifter inom samhällsplaneringen som länsstyrelserna har. En svårighet vid samordning föreligger naturligtvis genom att länsstyrelserna hör till civildepartementet, medan deras dataregister tycks lyda under finansdepartementet via riksskatteverket, och CFD lyder under justitiedepartementet. Det kan som bekant ibland vara svårt nog att överbrygga verkliga eller inbillade avstånd mellan olika departement. Vi i civilutskottet har här gjort den insatsen att vi sammanfört parterna. Det borde vara skäl att fortsätta med de kontakterna. I varje fall lär väl finansdepartementet vara uppmärksamt på att överkapacitet inom det egna departementet utnyttjas. Den överkapaciteten gäller enligt uppgift både maskiner och datautbildad personal. Finansdepartementets allmänna samordnande uppgifter inom kanslihuset kan måhända medföra att andra departement får svårigheter att hävda sig vid uppgörandet av statsbudgeten för följande budgetår. Detta kan kanske också påskynda att klarhet bringas i denna invecklade fråga. Redan förra året i civilutskottets betänkande i dessa frågor, som avgavs den 22 februari, uttalade ett enhälligt utskott att det var svårt att överblicka följderna i ekonomiskt avseende av registerreformen och inskrivningsreformen. Utskottet begärde att en översiktlig preliminär kalkyl skulle läggas fram för riksdagen snarast möjligt. Däremot hade utskottet ingenting emot att försöksarbetena fullföljdes. Vi har förstått att några sådana kalkyler fortfarande inte föreligger. Vi inbjuds nu att anslå 13,79 miljoner till CFD :s verksamhet, varav 700 000 kronor går till omlokaliseringen till Gävle. Detta tillstyrks naturligtvis enhälligt, men hurdana blir kostnaderna för driftsystem 1, t.ex. i den utvidgning som CFD har föreslagit? Blir det 50, 100 eller 150 miljoner eller mera, om man tar med också de sekundära kostnader som drabbar inskrivningsmyndigheter, fastighetsregistermyndigheter, lantmäteriet, kartverket m.fl. samt framför allt kommunerna? Allt detta skall utredas — det har man sagt från departementshåll. Innan så har skett föreslår vi att driftsystem 1 får börja i Uppsala län den 1 juli 1974 enligt förslaget och att det kan utvidgas även till Gävle kommun; detta senare motiveras med att CFD skall flytta ut från Solna till Gävle kanske med början redan i år. Reservationen från centern, folkpartiet och moderata samlingspartiet till de båda utskottsbetänkandena innebär att en utvidgning av driftsystem 1 utanför Uppsala län och Gävle kommun skall få ske endast efter riksdagens hörande. Jag yrkar bifall till de reservationer som är knutna till civilutskottets betänkanden nr 8 och 9.

Herr talman! Bokstavskombinationen ADB, som betyder automatisk databehandling, har under 1960-talet blivit nästan magisk. Och datorn — den fantastiska elektroniska hjärnan — har betraktats som människans goda tjänare. Den befriar oss från oändliga mängder av grått, trist och tidsödande rutinarbete. Den gör det möjligt att ta vara på, bearbeta och redovisa långt större mängder av informationsmaterial och statistik än som är gripbart med manuella metoder, ja, ibland t.o.m. betydligt mera än vi kan behärska och dra nytta av. Det är inte underligt att ADB-tekniken fått en mycket stor användning som rationaliseringsinstrument i näringsliv och samhällsverksamhet. Inom vissa områden är erfarenheterna av ADB-tekniken mycket goda. Det gäller t.ex. bankväsendet, det gäller reseföretagens biljettbokning och det gäller företagens kostnadsuppföljning, budgetkontroll och lagerbokföring. Men i många fall har övergång till ADB-teknik givit mera blandade erfarenheter. Väntade rationaliseringsvinster har uteblivit. Det beror ofta på att man underskattat alla de administrativa kringrutiner som måste till för att förse datorn med information. Man har då måst öka personalen, när man hoppats kunna minska den. Och kostnaderna har visat en tendens att vida överstiga de beräknade. Enligt tillgängliga uppskattningar har det svenska näringslivet gjort miljardförluster på dåligt förberedda övergångar till ADB-teknik. Det är därför mycket viktigt att underlaget för beslut om övergång till ADB-teknik är noga genomtänkt och att man har tillgång till vederhäftiga beräkningar rörande personalbehov, kostnader och effekter. Om så inte är fallet blir besvikelse och ekonomiskt fiasko oundvikliga följder. Och vad värre är — möjligheten att komma ur en ohållbar situation är liten, eller ibland rent av obefintlig. I stället för att vara en god tjänare blir datorn då vår dyre och förhatlige herre. Inom statsförvaltningen har ADB-tekniken också tagits i anspråk i starkt ökande grad. Många av de statliga databanksprojekten har en storlek och en komplexitet som vida överträffar de projekt som normalt förekommer inom näringslivet. Det är därför särskilt viktigt att de statliga projekten förbereds och leds av den främsta sakkunskap som finns att tillgå. Eftersom statskontoret är finansdepartementets expertorgan i rationaliseringsfrågor, bör det mest avancerade datakunnandet finnas i detta verk. Men regeringen har tydligen en annan mening. I flera fall har regeringen under senare tid desavuerat statskontoret i viktiga avgöranden i ADB-frågor och låtit sidoordnade faktorer bli avgörande. Följderna har snart visat sig. Ett utmärkt exempel härvidlag är fastighetsdataregistret. Vid fjolårets behandling av detta ärende påtalade jag här i kammaren de uppseendeväckande stora skillnaderna mellan de föreställningar beträffande omläggningskostnader, tidsåtgång och framtida driftkostnader som redan då var uppenbara mellan å ena sidan vad Kungl. Maj:t förespeglat riksdagen, då besluten om reformen fattades, och å andra sidan den bistra verkligheten. För att inte upprepa mig skall jag nu bara säga att riksdagens beslut åren 1968 och 1970 grundade sig på uppgifter i statsverkspropositionens justitiehuvudtitel rörande kostnader och tidsåtgång för fastighetsregisterreformen, som steg för steg visat sig vara skandalöst ovederhäftiga och felaktiga och att reformen troligen aldrig kommit till stånd om riksdagen haft ett korrekt beslutsunderlag. Avgörande vid riksdagens ställningstagande till ett förslag om en reform av detta slag måste alltid vara en bedömning av den nytta som erhålles jämfört med kostnaden. Om 1968 och 1970 års riksdagar hade vetat att fastighetsregisterreformen skulle kosta mångdubbelt flera tiotal miljoner kronor än vad regeringen förespeglade riksdagen, hade något beslut om denna reform sannolikt aldrig fattats. Häri ligger det ur konstitutionell synpunkt verkligt allvarliga i denna affär. Regeringen har tillhandahållit riksdagen ett felaktigt beslutsunderlag och därigenom vilselett riksdagen. Man kan fråga sig: Varför accepterar riksdagen att bli behandlad på detta sätt? Hur stora måste felen vara innan de ansvariga statsråden reagerar? Hur långt får denna kostnadsexplosion fortsätta, innan åtminstone finansministern slår näven i bordet? För varje år som går och för varje nytt tiotal miljoner kronor som rullar i väg blir det naturligtvis för de ansvariga allt svårare att skjuta undan prestigehänsyn och följa sakkunskap och förnuft. Det är hög tid att så sker. Det är i själva verket sista chansen i dag. Den märkliga utvecklingen av denna affär har i allt högre grad börjat intressera riksdagen. Motionerna med mer eller mindre långt gående yrkanden om översyn av hela projektet och ändringar i själva systemet blir fler och fler för varje år. Det är ett hälsotecken. Det bör också motivera en granskning av projektet även ur andra synpunkter än rent ekonomiska. Därvid har man fått anledning att på nytt fråga sig om den lämpligaste lösningen är att bygga upp en central, för hela riket gemensam terminalbaserad fastighetsdatabank eller rättare sagt ett fastighetsdataregister. Ur rent praktisk användningssynpunkt behöver varken fastighetsbildningsmyndigheterna, dvs. lantmäteriets distriktsorganisation, eller inskrivningsväsendet någonsin gå utanför det egna verksamhetsområdets gränser. En databank för t.ex. varje län innebär därför med hänsyn till systemets utnyttjande en helt tillfredsställande lösning. Därigenom ernås högre säkerhet, mindre risk för haverier samt kortare köer och väntetider. Dessutom vet vi att lantmäterienheten i länsstyrelserna i de flesta fall är registerförare och att länsstyrelsernas datoranläggningar har mycket stor överkapacitet. Det beräknas att 30 000 timmar varje år inte utnyttjas av vid länsstyrelserna tillgänglig datortid. Statens, dvs. skattebetalarnas, kostnader för denna icke utnyttjade datorkapacitet rör sig om ca 6 miljoner kronor per år. Bara det borde vara skäl nog för att ompröva ställningstagandet till centraliserat eller decentraliserat system. Det kan därvid visa sig att ett decentraliserat system blir billigast och säkrast och dessutom på grund av kortare köer mest praktiskt i användningen. Nu kanske någon invänder att inskrivningsväsendet, som också ingår i denna reform, inte är knutet till länsstyrelserna utan till tingsrätterna. Jag vill inte tillmäta en sådan invändning någon betydelse. Man måste nämligen skilja mellan de rent rättsliga inskrivningsåtgärderna, dvs. behandlingen av lagfartsoch inteckningsärenden, å ena sidan och de därav föranledda förändringarna i själva dataregistret å den andra. I detta avseende är det ingen skillnad mellan ett centralt dataregister hos CFD och 24 dataregister i länsstyrelsernas datorer. Ett motiv för ett terminalbaserat direktåtkomstsystem har angivits vara att detta skulle verka i hög grad rationaliserande i fastighetsbildningsverksamheten. Naturligtvis kan det vara bra att i vissa situationer ha ett direktåtkomstsystem för fastighetsdata — men inte till vilket pris som helst. Den som har praktisk erfarenhet av fastighetsbildningsverksamhet vet att det inte är fråga om brandkårsutryckningar. Handläggningen av en fastighetsbildningsförrättning tar en viss tid, bl.a. på grund av kallelseoch delgivningsförfarandet. Med en någorlunda förutseende planering av arbetet inom en fastighetsbildningsmyndighet bortfaller i de allra flesta fall behovet av de mycket snabba informationerna från fastighetsregistret. Den dyrbara direktåtkomstmetoden kan kanske därför ersättas med en metodik baserad på andra system, som utvecklats under senare år och som ställer sig betydligt billigare. Jag tänker då i första hand på mikrofilmtekniken. I detta sammanhang vill jag gärna påpeka att det också kan diskuteras om det är motiverat att låta alla s.k. döda fastigheter lagras i de mycket dyrbara direktåtkomstminnena, så mycket mera som dessa döda fastigheter beräknas uppgå till ungefär 30 procent av hela fastighetsbeståndet. Eftersom det inte händer något med dem, och eftersom de ständigt ökar i antal är det en allvarlig sak att lagra dem i dyrbara direktåtkomstminnen. Låt mig också säga några ord om den s.k. beteckningsreformen. Den har kritiserats ur kulturhistoriska synpunkter, och jag delar de betänkligheter och invändningar som bl.a. framförts i fempartimotionen 958 varom vi nyss röstade. Rent praktiskt följer en hel mängd olägenheter i beteckningsreformens kölvatten. Registerkartorna måste kompletteras eller ritas om — ett oerhört tidsödande och dyrbart arbete. För att kunna utnyttja äldre kartor och handlingar — och det måste t.ex. fastighetsbildningsmyndigheterna göra varje dag — krävs tillgång till omvandlingskoder eller korslistor. Detta komplicerar naturligtvis arbetet i hög grad, och det förtar en del av datasystemets fördelar. Till detta kommer att det förefaller vanskligt att bygga upp en beteckningsreform under förutsättning att den nu beslutade kommunindelningen kommer att bli bestående. Mycket talar för att så inte blir fallet. En annan fråga som i detta sammanhang behöver belysas är vem som skall betala registreringen. För närvarande är registreringen av nya fastigheter kostnadsfri för allmänheten eller, rättare sagt, kostnaden för registreringen är inbakad i förrättningskostnaden. Men om nu dataregistreringen, som anses komma att kosta mer än den nuvarande registreringen, skall vara ekonomiskt självbärande, måste lantmäteriet betala till datorhuvudmannen ett större belopp varje år än dess egen nuvarande kostnad. Det innebär att lantmäteriets utgiftssida enligt uppgift kan beräknas öka med 10 å 15 miljoner kronor per år. Såvitt man kan bedöma ryms inte en utgift av denna storleksordning inom ramen för lantmäteriets nuvarande taxeinkomster. En särskild registreringsavgift blir då den sannolika följden. Om man ser enbart till de ekonomiska följdverkningarna av fastighetsdatareformen kan man alltså konstatera: 1) En del rutinåtgärder överföres från manuell hantering till databehandling. 2) Friställning av ett större eller mindre antal människor blir en följd därav. 3) Kostnaderna kommer att öka för dem som måste utnyttja lantmäteriets tjänster utan att något nytt av värde tillförs dem. Det var troligen inte riktigt så riksdagen tänkte sig när besluten om fastighetsregistreringsreformen fattades 1968 och 1970. Något har gått snett! En del av fastighetsregisterreformen är den s.k. koordinatregistreringen. Den innebär att i dataminnet också införes uppgifter om fastigheters belägenhet. Sådana uppgifter kan vara till nytta vid vissa samhällsplaneringsåtgärder även om tvekan råder bland olika experter om hur stor denna nytta är och om vilken metod som ger de med hänsyn till användbarhet bästa resultaten. Men om man vill utnyttja denna nytta är det naturligtvis angeläget att få materialet tillgängligt så fort som möjligt. I vissa län är registreringen av fastigheternas mittpunktskoordinater slutförd, och det är ganska orimligt att de inte skall kunna utnyttjas där vid eventuella samhällsplaneringsåtgärder förrän hela fastighetsdataregistret är upplagt, dvs. om 10 a 15 år. Det är orimligt därför att koordinaterna omedelbart skulle kunna införas på länsstyrelsernas fastighetsband, där plats reserverats för dem. Då skulle de omgående kunna komma till användning. Om inte dessa möjligheter utnyttjas innebär det ett allvarligt samhällsekonomiskt slöseri till ringa eller ingen nytta. Det gäller särskilt som ajourföringen av koordinatregistren visat sig vara synnerligen kostnadskrävande. Men det är inte alls säkert att mittpunktskoordinater i ett centralt dataregister är särskilt användbara för samhällsplaneringen. Det har visserligen sagts att just samhällsplaneringens behov skulle vara ett skäl för det valda systemet och för att man bestämt sig för ett centralt, för hela landet gemensamt fastighetsdataminne. Men efter vad som nu kommit fram kan man allvarligt ifrågasätta det skälets värde. Ett centralt datasystem kan för det första av kapacitetsskäl inte klara samhällsplanerarnas krav på aggregerade data. Det valda systemet med mittpunktskoordinater anses inte heller av alla tillgodose samhällsplaneringens behov. Om detta är riktigt — och mycket talar för att så är fallet — har man verkligen anledning att bli betänksam. Det skulle inte bara innebära att åtskilliga miljoner kronor förbrukats för en koordinatsättning, som kanske inte kommer att bli till särskilt stor nytta. Det skulle också betyda att om vi inte bromsar nu så binder vi oss på ett olyckligt sätt och får fel system infört i hela landet. Det finns alltså mycket starka skäl för att utreda och undersöka och möjligen tänka om. Jag skall inte försöka, och jag kan inte heller, göra några kategoriska uttalanden här. Men nog verkar det troligt, att den metod som sätter koordinater på segment i vägoch gatunäten ur samhällsplaneringssynpunkt skulle vara mera användbar än en metod, som bygger på koordinater för fastigheternas bedömda mittpunkter. Jag har verkligen svårt att se att enbart lokalisering av de rena fastighetsuppgifterna kan ha något större intresse i planeringssammanhang. Däremot bör en koordinatsättning av vägsegmenten kunna ge ett för planerarna intressant nätverk, som representerar möjligheterna för förflyttningar inom ett område av personer, varor och tjänster. Ett sådant koordinatregister kan enligt uppgift tas fram relativt snabbt och billigt. Kostnaden beräknas till ungefär 25 procent av kostnaden för den nu använda mittpunktsmetoden. I propositionen uttalas att det slutgiltiga valet av datorfabrikat för fastighetsregistret skall göras 1976 på grundval av då utvärderade erfarenheter. Om propositionens förslag rörande omfattningen av driftsystemet bifalles av riksdagen i dag är det helt verklighetsfrämmande att tro att vi 1976 har någon valfrihet i fråga om datorfabrikat. Det vet var och en som har någon erfarenhet av ADB-metodiken. Det är nämligen så att datorleverantören förutom själva datorn tillhandahåller s.k. mjukvara i form av operationsoch styrsystem. Detta innebär alltid stora besparingar för kunden. Men samtidigt knyts det egna systemet mycket intimt till det aktuella datorfabrikatet. I och med att man för fastighetsdataregistret har valt ett datorfabrikat och träffat avtal om att utnyttja dess operationsoch styrsystem har man också bundit sig. En övergång till ett annat datorfabrikat år 1976 är då av ekonomiska och praktiska skäl helt utesluten om man har fört in för stor mängd informationsmaterial i systemet. Då är det meningslöst att tala om valfrihet 1976. De som hävdar att fastighetsregistret skall decentraliseras till länen skall självfallet i den kommande voteringen rösta på reservationen. Det skall också de göra som efter försöksverksamhetens avslutande vill ha en verklig möjlighet till omprövning av systemet för fastigheternas namnsättning. Detsamma gäller dem som vill ge den svenska datorindustrin en chans vid det slutliga valet av datorfabrikat. Och att detta inte är alldeles utan betydelse framgår av att dataindustrikommittén speciellt utpekat den svenska dataindustrins produkter som särskilt lämpliga för fastighetsregistret. När nu så många invändningar kan riktas mot den väg man valt och så mycket kan ifrågasättas, är det enligt min mening uteslutet att biträda propositionens förslag och nu besluta att införa ungefär en tredjedel av hela landets fastighetsbestånd i systemet. Om så sker finns därefter ingen återvändo. Reservationens yrkande synes mig därför mycket välgrundat. Det innebär begränsning av driftsystem 1 till Uppsala län och Gävle kommun och att inga ytterligare områden ansluts till eller förbereds för anslutning till driftsystem 1 innan erfarenheter vunnits och utvärdering genomförts av den formella driften i Uppsala-Gävle. Ett sådant beslut av riksdagen i dag ger rådrum för ytterligare utredning, under utnyttjande av bl.a. statskontorets sakkunskap på dataområdet, och möjlighet till eventuell omprövning också av beteckningsreformens och koordinatregistreringens utformning. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservationen vid civilutskottets betänkande.

Herr talman! Utan att ta kammarens tid ytterligare i anspråk ber jag att få hänvisa till den motivering som finns anförd i motionen 958, där det anhålls att en omprövning av fastighetsregisterreformen i enlighet med i motionen framförda förslag, såvitt avser prövning av möjligheten att decentralisera fastighetsdata till ett antal regioner, blir riksdagens beslut. Jag ber därför att få yrka bifall till motionen 958 under punkterna 1 och 4 i civilutskottets hemställan i betänkande nr 8.

Herr talman! Först några ord i anslutning till civilutskottets betänkande nr 8. I den fråga som riksdagen har att ta ställning till med anledning av detta betänkande har ett enhälligt civilutskott kunna ställa sig bakom departementschefens förslag i fråga om viss utvidgning av försöksverksamhet med användande av ADB vid fastighetsregistrering. Endast i fråga om utvidgningens omfattning samt i fråga om formerna för besluten fortsättningsvis har vi inte kunnat nå enighet. Enligt förslaget från CFD — centralnämnden för fastighetsdata — avses den fortsatta verksamheten successivt byggas ut till att omfatta Gävle kommun, Stockholms län samt delar av Malmöhus län samt delar av Göteborgs och Bohus län, vilket herr Tobé tidigare har nämnt. Till detta förslag om verksamhetens omfattning har departementschefen inte tagit ställning. Han föreslår att det skall ankomma på Kungl. Maj:t att besluta om vilka områden driftsystem 1 skall omfatta. Jag vill i det här sammanhanget något beröra frågan huruvida en utvidgning av driftsystem 1 kommer att begränsa eller rent av eliminera möjligheterna till ett obundet val, då riksdagen i ett senare sammanhang skall ta ställning till ett definitivt driftsystem, det s.k. driftsystem 2: Bl. a. herr Turesson har ägnat åtskillig tid åt att söka leda i bevis att vi genom ett beslut i enlighet med utskottets förslag skulle avhända oss möjligheten till en senare, fri prövning. Det alternativ som i detta sammanhang har framförts är ett s.k. regionaliserat registersystem, och i flera av motionerna har ju den tanken tagits upp. I reservation till utskottets betänkande anför reservanterna bl.

Det förefaller som om utskottsreservanterna inte är helt övertygande om sina argument på den här punkten. I varje fall har man inte kunnat hämta stöd för uppfattningen från de experter, som inför utskottet har redovisat sina synpunkter. Det finns i det här sammanhanget anledning att framhålla att departementschefen i statsverkspropositionen understrukit att också han vill förbehålla sig möjligheten till prövning av alternativa lösningar vid det slutliga ställningstagandet i fråga om driftsystem. Och jag vill gärna här understryka att jag utgår ifrån som självklart att de som kommer att handha den här verksamheten på det praktiska planet kommer att beakta de sålunda uttalade synpunkterna. Låt mig citera vad departementschefen anför när det gäller den här frågan, eftersom den ju har fått ett betydande utrymme i diskussionen. Departementschefen säger: ”Även jag anser att alternativa lösningar bör undersökas. Härför talar framför allt den snabba tekniska utvecklingen. Jag anser emellertid att denna undersökning bör ingå som ett led — och ett mycket viktigt sådant — i arbetet på utvecklingen av driftsystem 2.” Civilutskottet har understrukit den av justitieministern deklarerade ståndpunkten. I reservationen framförs närmast den synpunkten att en utvidgning av driftsystem 1 i enlighet med regeringens förslag skulle komma att begränsa valmöjligheten. Som skäl för den ståndpunkten anför man psykologiska förhållanden, som skulle grunda sig på en motvilja att acceptera täta förändringar. Som jag redan har sagt har inte något stöd för den uppfattningen kunnat hämtas från deras sida, som har att praktiskt syssla med dessa frågor. Tvärtom har, som jag nyss sade, föredragningarna inför utskottet gjort klart att man inte behöver hysa några farhågor i det här hänseendet. Till detta vill jag gärna ytterligare framhålla ett par synpunkter. Avsikten med den utvidgade verksamheten med driftsystem 1 är ju bl.a. att man skall utvinna ytterligare erfarenheter och därigenom förbättra underlaget för den statliga bedömningen av denna fråga. Vidare finns det anledning att påminna om att den s.k. datasamordningskommittén har till uppgift att göra utredningar angående samordning av statliga databanker. Dessa utredningar kan komma att påverka frågan om hur driftsystem 2 bör byggas upp. Så ännu en reflexion, kanske av mera personligt slag. Det kan inte vara särskilt lämpligt att riksdagen fungerar som något slags administrativt organ, som skulle gå in i beslutsfunktionen när det gäller detaljer som rör en pågående, fortlöpande verksamhet. Det ligger i sakens natur att de organ, som har att handlägga dessa frågor, bör ha en rimlig möjlighet att vidta de dispositioner som ur saklig och ekonomisk synpunkt är motiverade. Därav följer att beslut rörande verksamhetens omfattning bör — som har föreslagits — ligga hos Kungl. Maj:t. Enligt mitt förmenande har reservanterna i hög grad bortsett från just den synpunkten. Jag ber att få yrka bifall till hemställan i civilutskottets betänkande nr 8. Så, herr talman, några synpunkter i anslutning till betänkandet nr 9. Som framgår av propositionen 13 år 1973 med förslag till viss ändring i jordabalken är förslaget föranlett av behovet att kunna fullfölja av 1968 och 1970 års riksdagar fattade principbeslut att ADB skall införas på fastighetsregistreringens område inom inskrivningsväsendet. Genomförandet av ADB-reformer skall ske inom ramen för driftsystem 1 och kan påbörjas tidigast den 1 juli 1974. Lagen avses träda i kraft den dagen. Det ankommer sedan på Kungl. Maj:t att avgöra om systemet skall ges rättsverkan från denna tidpunkt eller vid senare tidpunkt. Vi diskuterar i betänkandet huruvida Kungl. Maj:t skall ges fullmakt att besluta om utvidgning av försöksverksamheten när det gäller fastighetsdata inom ramen för driftsystem 1. Utskottsmajoriteten har i konsekvens med sitt ställningstagande i den frågan, där vi alltså tillstyrkt begärt bemyndigande, ansett sig kunna biträda förslaget också i propositionen 13. Jag vill gärna understryka majoritetens uttalade mening, att riksdagen får tillfälle att på nytt överväga frågan i samband med beslut rörande reglerna för ett definitivt system. Reservanterna i utskottet har fullföljt den linje de företrätt i den fråga som behandlas i betänkandet nr 8, alltså utvidgningen av driftsystem 1. Det finns ingen anledning att ingå på den frågan i annan mån än genom ett påpekande att reservanterna tycks anse att riksdagen är ett lämpligt organ för att handlägga administrativa ärenden och beslut. Jag ber att få yrka bifall till hemställan i civilutskottets betänkande nr 9. Så några reflexioner i anledning av det som sagts tidigare i debatten. Herr Tobé framhöll att reservanterna anser att man bör gå försiktigt fram när det gäller att utvidga verksamheten inom ramen för driftsystem 1. Det torde inte föreligga någon större skillnad mellan utskottsmajoritetens och reservanternas åsikter på den här punkten. Också majoriteten förutsätter att Kungl. Maj:t kommer att handlägga frågan på sådant sätt att all möjlig hänsyn tas till den försiktighet som herr Tobé talar om. Men det är stor skillnad mellan detta och att klavbinda regeringen när det gäller möjligheten att på ett rimligt sätt handlägga frågan. Vi är från utskottsmajoritetens sida inte beredda att frånhända regeringen möjligheten att bedöma denna fråga och att därvid iaktta nödig försiktighet i sammanhanget. För övrigt påpekar ju herr Tobé att riksdagen kommer att få tillfälle att årligen ta ställning till omfattningen av verksamheten i anslutning till prövningen av de framställningar om anslag som är nödvändiga för att verksamheten skall kunna bedrivas. Herr Tobé framhöll också att det är fördelaktigt med ett regionalt system. Även på den punkten förhåller det sig så, som jag redan har framhållit, att utskottsmajoriteten inte har avvisat tanken på ett eventuellt regionalt system. Vi menar att den frågan kommer att prövas på sätt som departementschefen har redovisat. Sedan talade herrar Tobé och Turesson också om kostnaderna i sammanhanget. Ja, vi är medvetna om att det är svårt att i dagsläget bedöma kostnaderna, men vi utgår ifrån att regeringen och inte minst finansministern kommer att följa utvecklingen på det området med uppmärksamhet. Jag kan inte se att riksdagen vid varje särskilt tillfälle skulle behöva pröva just kostnadsaspekten, utöver den prövning som jag nyss nämnt och som hör samman med anslagsframställningar. Det förefaller vidare som om herr Turesson är något kluven i denna fråga. I motionen 879, väckt i anslutning till statsverkspropositionen, yrkade han att försöksverksamheten skulle fortsätta, men i motionen 585 i anslutning till propositionen om viss ändring i jordabalken har han yrkat avslag. Det betyder i praktiken att man också omöjliggör fortsatt försöksverksamhet inom ramen för driftsystem 1 på detta område. Herr Turesson kanske säger att vad han där yrkat är ett annat slags försöksverksamhet än vad propositionen handlar om, men jag har svårt att se hur dessa båda yrkanden skulle kunna tillgodoses samtidigt. Jag tyckte också att herr Turesson tog litet väl starka ord i sin mun, men jag lämnar den delen av herr Turessons anförande åt sidan. Påståendet att regeringen har desavuerat statskontoret och liknande beskyllningar tycker jag att det inte finns särskilt mycket grund för. Sedan måste jag emellertid fråga — det är kanske en väl fräck fråga, men jag vill ändå ställa den — om herr Turesson har läst statsverkspropositionen, när han så ivrigt argumenterar för nödvändigheten av att dessa frågor sköts så att man vet vad man ger sig in på i framtiden. Både departementschefen och senare utskottet har ju understrukit att man räknar med att verksamheten kommer att följas med uppmärksamhet. Beträffande frågan om maskintyp, som egentligen inte hör hemma under dessa båda betänkanden, vill jag bara säga att herr Turessons påstående rörande möjligheten att gå över från en maskintyp till en annan i det slutliga ställningstagandet kanske var litet illa underbyggt.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
Herr talman! Herr Henrikson sade att vi reservanter var osäkra och erinrade om att vi skrivit att Kungl. Maj:ts bedömningar innebär en faktisk om än inte avsedd begränsning av det obundna valet mellan alternativa lösningar för ett driftsystem 2.

Det driftsystemet är ju ett centralt system som man har bundit sig för, men vi tror inte att man har för avsikt att hålla fast vid det, och då har det upplysts oss att det är svårt att ändra om till ett annat system. Och om man då skall utveckla driftsystem 2 till ett regionalt system, förefaller det litet underligt att gå på med system 1 så långt. Dessa funderingar kan åtminstone en lekman få göra. Vi kan väl säga på samma sätt som vi gjorde förra året. Det är svårt att här tala i klartext, men vi begriper inte att man på så lösa grunder som det nu gäller kan inbjuda riksdagen att fatta ett långsiktigt principbeslut. Regeringen borde vara tacksam för att riksdagen vill vara med och dela på ansvaret så länge försöksverksamheten bedrivs. När man är på det klara med hur verksamheten skall bedrivas och hur man skall arbeta i framtiden, är det givet att regeringen skall ta dessa beslut. Jag har inte uttalat att jag förordar ett regionalt system. Jag har sagt att det centrala systemet har kritiserats av sakkunniga personer. Man har vidare talat med oss från länsstyrelserna, och vi tycker att en integrering med detta system är värd att diskutera.

Herr talman! Herr Henrikson sade i slutet av första delen av sitt anförande att han inte tyckte att det var lämpligt att riksdagen skulle fungera som någon sorts administrativt organ som skulle ge sig in och fingra på ärenden som var föremål för utredning. Det kan väl hända att herr Henrikson har rätt i allmänhet, men i detta speciella fall är förhållandena litet säregna. Riksdagen fick 1968 ett förslag av Kungl. Maj:t om en reform. I propositionen angavs vissa förutsättningar beträffande kostnader och tidsåtgång. Efter fyra år, dvs. i fjol, fann vi att inte en siffra var rätt. Det var de mest exceptionella felaktigheter — för att använda ett milt uttryck — som kunde konstateras i fråga om kostnader och tidsåtgång. Det gällde kostnaderna både för genomförandet av reformen och för den framtida driften. Då är det väl inte underligt, herr Henrikson, om riksdagen reagerar som vi gjorde i fjol och som vi gör i år. Det vore mera märkvärdigt, om riksdagen stillatigande skulle finna sig i att ha blivit vilseledd på ett så uppseendeväckande sätt som skett i detta fall. Herr Henrikson gav uttryck åt en rar och fin tilltro till finansministern och hans verksamhet som övervakare av kostnadsexplosionen. Vi hade också hoppats att finansministern skulle dra öronen åt sig och låta rödpennan gå. Men vi har blivit besvikna i detta fall.

Det kan hända att jag använde litet hårda ordalag, 22 mars 1973 men jag uttryckte mig mycket nyanserat i fråga om min uppfattning om vilket system vi bör välja och vilka vägar vi bör gå. Jag vill bara påpeka att det här finns många frågetecken. Det är nu tid att bromsa upp och att skaffa sig rådrum så att man har valfrihet när man vet mer än vi vet i dag.
Herr talman! Jag vill till herr Tobé säga att såväl utskottsmajoriteten som reservanterna torde vara ense om att riksdagen bör pröva den fråga det här gäller då underlag för den slutliga prövningen föreligger. Majoriteten anser att det inte är lämpligt att riksdagen i varje särskilt fall, då en större eller mindre utvidgning av försöksverksamheten inom ramen för driftsystem 1 skall ske, skall ta ställning i frågan. Vi finner det inte särskilt praktiskt med en sådan anordning. Herr Turesson kommer på nytt med en beskyllning och säger att regeringen har vilselett riksdagen och att det därför finns anledning att reagera. Man kanske då bör påminna om att denna verksamhet över huvud taget är mycket svår att bedöma. Utskottsmajoriteten anser därför att bättre underlag krävs för ett slutgiltigt ställningstagande i riksdagen. Utskottsmajoritetens förslag torde alltså i hög grad tillgodose det som herr Turesson tycks eftersträva.

Herr talman! Jag håller gärna med herr Henrikson om att dessa frågor är mycket svåra att bedöma. Men det är inte nu som tvivlen har yppats.

Vidare skrev man: ”Vi anser det med vår ställning som ansvarsbärande tjänstemän icke förenligt att acceptera angivna former för verksamhetens bedrivande.

Herr talman! Herr Henrikson säger att utskottsmajoriteten delar vår uppfattning att man skall gå fram med försiktighet men att vi inte bör frånta regeringen möjligheten att göra dessa utredningar. Jag skulle då vilja ställa en fråga som herr Henrikson kanske inte kan svara på; i 117 utskottet har vi i varje fall inte fått något svar: Vad ligger bakom förslaget från CFD — departementschefen har inte uttalat sig om detta förslag, men han har inte heller tagit avstånd från det — att försöksverksamheten bör avse just dessa tre storstadsområden? Det har sagts mig att orsaken är att där sker de flesta förändringarna när det gäller fastigheter. Det köps, säljs och delas och bildas nya fastigheter. Man skall på detta sätt i varje fall kunna täcka en del av kostnaderna. Med vanligt enkelt lantmätarförstånd anser jag att ett försök bör göras i ett storstadslän — gärna i Stockholms län — och i ett glesbygdsområde samt dessutom i ett län som i fråga om befolkningstäthet ligger mitt emellan, t.ex. Uppsala län, som man nu har börjat med. Det vore mer naturligt. Att försöksverksamheten förläggs till områden där möjligheterna att få inkomster är exceptionella kan ge en snedvriden uppfattning om de ekonomiska förutsättningarna för systemet. Men det är kanske en sådan avsikt man har.
Herr talman! Jag vill understryka att jag tidigare framhöll att — och det konstaterade nu även herr Tobé — justitieministern inte tagit ställning till frågan var och hur denna försöksverksamhet skall bedrivas. Jag kan inte inse att herr Tobés önskemål att man skall utvälja områden som ger så bra underlag som möjligt för den slutliga bedömningen inte skulle kunna tillgodoses genom det föreliggande av utskottsmajoriteten tillstyrkta förslaget.